Herr talman! I den proposition som vi i dag behandlar lämnas förslag till de författningsändringar som krävs för att genomföra rådets direktiv om ändring av direktiv vad gäller beskattning i svensk rätt. Direktivet medför att medlemsstaternas behöriga myndigheter genom automatiskt utbyte ska lämna upplysningar om förhandsbesked i gräns-överskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning till övriga medlemsstaters behöriga myndigheter och till Europeiska kommissionen. Vissa grundläggande upplysningar ska lämnas till samtliga medlemsstaters behöriga myndigheter, det vill säga våra skatteverk. Alliansen tycker att lagförslaget i huvudsak är väl avvägt. Det automatiska utbytet är viktigt för en ökad transparens, som i sin tur möjliggör minskad gränsöverskridande skatteflykt, aggressiv skatteplanering och skadlig skattekonkurrens. Tyvärr riskerar dock lagförslaget att få negativa konsekvenser som på förhand är svåra att överblicka. Det är något som också regeringen antyder i propositionen. Skattesystemet i Sverige är i många avseenden komplicerat. Konsekvensen av detta är att det kan leda till svårigheter för skattebetalarna att göra rätt för sig. I förlängningen riskerar detta att minska såväl förtroendet för skattesystemet som viljan att betala skatt. Att förenkla för skattebetalarna är därför oerhört viktigt i syfte att upprätthålla förtroendet. Förenkling kan exempelvis handla om bättre information, smidigare sätt att lämna uppgifter och förändring av svårtolkade regler. Möjligheten att få förhandsbesked är i detta avseende en viktig fråga. Den möjligheten är tänkt för frågor där svaret inte omedelbart framgår av lagtext eller praxis. Frågan om förhandsbesked är särskilt aktuell i frågor om prissättning, då lagrummet är begränsat och området därför till stor del styrs av internationella riktlinjer och praxis. Vetskapen om att förhandsbesked kan komma att lämnas ut till andra medlemsländers myndigheter riskerar att leda till att färre ansöker om förhandsbesked. Detta riskerar att försämra efterlevnaden av vår skattelagstiftning och minska legitimiteten för skatteregler. Det är därför av yttersta vikt att regeringen följer upp tillämpningen av lagförslaget i en konsekvensanalys. Det är även viktigt att förslaget inte leder till brister i rättssäkerhet. Även detta bör regeringen följa upp. Alliansen vill i sammanhanget understryka att regeringen vid ett flertal tillfällen lagt propositioner på riksdagens bord där konsekvensutredningar har haft betydande brister eller i några fall i praktiken saknats. Denna utveckling är ytterst oroande. Konsekvenserna av en betydande ökning av den administrativa bördan för skattebetalarna måste belysas. Om så inte sker riskeras på sikt skattesystemets legitimitet. Mot denna bakgrund är det angeläget att regeringen följer upp lagstiftningen och återkommer med en konsekvensanalys som innefattar hur rättssäkerhet och transparens upprätthålls i tillämpningen av lagförslaget. Regeringen bör även i konsekvensanalysen redogöra för i vilken omfattning lagförslaget har påverkat och kan komma att påverka företagens ansökningar om förhandsbesked. Det är otroligt konstigt att majoriteten i utskottet inte säger ja till reservationen. De säger själva i sitt ställningstagande att de utgår från att regeringen följer frågan och vid behov återkommer med nödvändiga åtgärder vad gäller uppföljning och tillämpning. Varför ställer ni er inte bakom reservationen? Då säkerställer vi att dessa viktiga frågor följs upp så att det inte blir svårare för våra företagare och att det sker på ett rättssäkert och transparent sätt. Min fråga till Erik med flera är: Varför ställer ni er inte bakom reservationen? Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Vi debatterar här betänkande SkU10 Utbyte av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning . Jag vill inleda med att yrka bifall till förslaget i betänkandet. Förslaget innebär att medlemsstaternas behöriga myndigheter på eget initiativ, det vill säga automatiskt, ska lämna upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning till andra EU-länders myndigheter och Europeiska kommissionen. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. Detta innebär en stor skillnad mot tidigare, när varje stats myndighet fick fråga om information och kanske inte heller alltid visste att de borde fråga om viss information och därför inte gjorde det. Arbetet mot skatteflykt och skatteundandragande är ett av de områden som har högaktualiserats, inte bara i Sverige utan inom hela Europa och i övriga delar av världen. Även om EU ännu inte är Europa påverkas också de europeiska staterna utanför EU av arbetet mot skatteflykt. Tidigare europeiska skatteparadis som Schweiz, Liechtenstein och Kanalöarna tvingas alltmer in under ett gemensamt tak. Jag vill dock särskilt lyfta fram OECD:s roll som vägröjare och OECD:s gemensamma arbete i frågan, BEPS, som kanske är det tydligaste exemplet på att politiken har tagit kommandot och tagit upp kampen mot de giriga krafter som under lång tid av högerkrafternas nyliberala hegemoni, under avsaknad av styrning och kontroll, hänsynslöst verkat för att undkomma och fly beskattning. För dessa krafter är tiden nu förbi. Politiken har tydligt aviserat att arbete mot skatteflykt och skatteundandragande endast kan ske genom samarbete och samverkan. Även Europas borgerliga ledare och regeringspartier är med i detta och har vaknat upp inför den illojala konkurrens som skatteundandragandet stöder. I tider då kritiska röster höjs mot det europeiska projektet och fler ifrågasätter nyttan av den europeiska unionen är just den gemensamma kampen mot skattesmitare ett förträffligt exempel på att framgång bara kan nås genom samordnat arbete mellan medlemsstaterna. Dagens betänkande är bara ett i raden av beslut inom samma område som passerar denna kammare. Fler förslag har vi att vänta framöver. Det är förslag som kommer att förstärka de demokratiska, sociala och solidariska sidorna av det europeiska projektet. Marknaden kan vara en bra dräng men är en usel herre. Konkurrens på rättfärdiga villkor kan vara bra för alla, men konkurrens som baseras på olika former av fusk gynnar ingen på lång sikt. Den föreslagna lagändringen möjliggör bland annat ett automatiskt informationsutbyte mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning. Det automatiska utbytet medför i sin tur ökad transparens som bidrar till möjligheten att minska gränsöverskridande skatteflykt, aggressiv skatteplanering och skadlig skattekonkurrens inom Europeiska unionen. Än en gång: Att motverka skatteflykt och skatteundandragande är en hög politisk prioritering.

Herr talman! Jag hade absolut inte tänkt begära replik, men sedan hoppade jag till lite grann vid vissa påståenden från Erik Ezelius. Om jag inte hörde helt fel anklagade Erik Ezelius högerliberala krafter för att hänsynslöst skatteplanera och sa att borgerligheten i Sverige nu äntligen har lagt sig på ungefär samma sida som den socialdemokratiska regeringen. Mig veterligen var dåvarande finansminister Anders Borg med i hela detta arbete inom OECD med BEPS och var mycket tydlig med att vi inte tycker om aggressiv skatteplanering och att skattefusk måste förhindras. På vilket sätt menar Erik Ezelius att vi nu plötsligt har anslutit oss till er?

Herr talman! Jag tackar Helena Bouveng för att hon begärde replik så att jag får möjlighet att ställa lite frågor tillbaka. Det är ganska tydligt att de borgerliga partierna av sina retorikmakare och taktikuppläggare har fått två talepunkter att hålla sig till när det kommer en proposition från regeringen. Den första är att man säger att det är dåligt förberett och den andra är att man begär konsekvensanalys - helst inom så kort tid att en sådan inte är möjlig att genomföra och man då kan KU-anmäla ministern för riksdagstrots. Jag ställer mig frågande. Har oppositionen ens läst propositionen? I propositionen står det: Regeringen föreslår därför att en ny bestämmelse bör införas i lagen om administrativt samarbete i vilken anges vilka upplysningar som inte ska lämnas till kommissionen. De upplysningar som kommissionen tar emot ska inte användas i några andra syften än för att övervaka tillämpningen av direktivet. I ett annat avsnitt står det: Enligt regeringen framgår det tydligt av DAC 3 att avsikten är att endast upplysningar i sammanfattningen kan undantas från det automatiska informationsutbytet om utbytet skulle leda till att affärshemligheter eller dylikt röjs. Regeringen föreslår därför att en bestämmelse bör införas i vilken anges att Skatteverket inte ska lämna upplysningar om sammanfattningar och förhandsbesked om detta skulle leda till att en affärshemlighet eller dylikt röjs. Är det inte tydligt att regeringen tar de farhågor som oppositionen för fram i beaktande? Likaså omnämner man också från regeringens sida i propositionen att det kan bli så att färre ansöker om förhandsbesked om den nya bestämmelsen införs. Min motfråga till Moderaterna och oppositionen är: Var klämmer skon? Är inte Moderaterna för arbetet mot skatteflykt och skatteundandragande?
Herr talman! Jag tror att jag var ganska tydlig när jag sa att jag tycker att propositionen är väl avvägd. Ändå kan man läsa i propositionen att det finns lite orosmoln gällande att det här de facto kan leda till att det blir färre förhandsbesked och att rättssäkerheten kan äventyras. Det tycker jag är ganska viktigt. Om man inför en ny lagstiftning ska man också kunna följa upp och fundera över hur vi kan göra för att behålla antalet förhandsbesked så att rättssäkerheten bibehålls och företagshemligheter faktiskt inte röjs. Det tycker jag är en ganska rimlig ståndpunkt. Utbyte av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning När det gäller denna internationella beskattningsprocess som vi ingår i tror jag att Erik Ezelius håller med mig om att det är otroligt komplicerade och otroligt tekniska saker som vi ska gå igenom. Flera gånger i skatteutskottet när vi har haft regeringen där för överläggningar har tjänstemän fått gå ut för att ta reda på saker utifrån de frågor som jag har ställt. Jag känner en oro. Jag har ont i magen på grund av detta rasande tempo. Jag är ganska övertygad om att även Finansdepartementet har svårt att hänga med i de här svängarna. Vi får inte riktigt den tid vi behöver och vet inte riktigt vilka konsekvenser som det de facto blir. Jag tycker att vi kan vara eniga om att vi måste sakta ned tempot, och vi måste möjliggöra både för riksdag och regering att kunna säkerställa att vi vet vilka beslut vi faktiskt tar.
Herr talman! Helena Bouveng och jag är överens. Detta arbete som nu sker mot skatteflykt och skatteundandragande har ett väldigt snabbt tempo. Jag tycker att det är glädjande att vi har en finansminister som kommer att markera mot övriga krafter inom EU gällande att man ska ta ett steg tillbaka och låta parlamenten få sin frist när de ska subpröva olika ärenden. Vi kommer ändå tillbaka till det här med konsekvensanalys. Nyligen krävdes en konsekvensanalys från borgerligt håll samma år som ett förslag skulle genomföras. Lek med tanken att vi socialdemokrater under oppositionsåren vid varje jobbskatteavdrag skulle ha krävt en konsekvensanalys av hur till exempel pensionärer skulle drabbas eller med hur lite de jobbsökande ökade i antal samma år. Vad hade då den sittande regeringen sagt? Förmodligen hade man med starka ord klagat över vilken ansvarslös politik oppositionen förde. Det vore bra om den borgerliga oppositionen samlade ihop sig till något annat än talepunkterna "dåligt berett" och "omedelbar konsekvensanalys".